Fru talman! Utskottet har i detta utlåtande behandlat ett meddelande från EU-kommissionen om att stärka den inre marknaden för mobil-tv och ett meddelande om maximal nytta av den digitala utbildningen i Europa samt ett arbetsdokument rörande mediemångfalden i EU:s medlemsstater. Jag vill speciellt beröra det sista, arbetsdokumentet rörande mediemångfalden. Det är inte bara oppositionen i Sveriges riksdag som känner sig oroad över den utveckling som sker på mediemarknaden med bland annat ökad ägarkoncentration. Det finns flera faktorer som påverkar möjligheter till mångfald. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uttryckt sin oro och uppmanat kommissionen att vidta åtgärder. Kommissionen har nu presenterat ett arbetsdokument och lanserat en tredelad strategi för att öka kunskapen om situationen i medlemsstaterna. Detta arbetsdokument är steg ett. Att ta fram mätbara indikatorer är steg två. Som ett tredje steg kommer kommissionen att presentera ett samrådsdokument om indikatorerna som sedan kan användas i studier för att mäta mediemångfalden. Mångfalden i medier är av central betydelse för den demokratiska processen. Det är viktigt att det finns tillgång till olika informationskällor för medborgarna så att medborgarna kan bilda sig en egen uppfattning utan otillbörlig påverkan av en dominerande ägare eller en opinionsmakt. Ett enigt utskott ställer sig positivt till att följa denna strategi och att ta fram indikatorer. Riksdagen beslutade, kanske lite överraskande, för ett par veckor sedan att regeringen skulle göra en översyn av mediekonstellationen i vårt land. Det är bra. Vi behöver öka kunskapen om hur det ser ut i vårt eget land. Av det tillsammans med de indikatorer som kommissionen tar fram kan vi säkert få en bra uppfattning om hur marknaden ser ut och utifrån det överväga om det behövs någon lagstiftning eller ytterligare stimulanser för att öka mediemångfalden och säkra att medborgarna har god tillgång till information och samhällsdebatt. Mångfald i medier är en otroligt viktig kugge i det demokratiska samhället. Med detta, fru talman, ställer vi oss bakom konstitutionsutskottets utlåtande.

Fru talman! Jag kan fatta mig väldigt kort eftersom vi är överens om detta betänkande. Mobil-tv kan vara en av de stora framtidsfrågorna, det vet vi inte riktigt. Vi vet inte hur stora våra mobiltelefoner kommer att vara, om vi ska titta på tv i dem eller om vi ska gå runt med några andra typer av stora pojkars leksaker. Det som är viktigt i det här, och där delar jag Helene Peterssons åsikt, är att vi försöker göra en uppdelning av spektrumet och att vi gör samordningen inom EU så god som möjligt. Vi har en viss fördel jämfört med många andra länder. Om man är ett litet land som ligger inklämt mellan flera andra stora länder mitt i centrala Europa är naturligtvis risken för störning mycket större än vad den är i Sverige som ligger en bra bit ifrån många av de andra länderna. Men det här är naturligtvis en viktig fråga. Jag tänkte, fru talman, inte ta upp mer tid än att säga att vi är överens om del ett. Del två och del tre kommer senare.